Fru talman! Fredrik Schulte har frågat mig varför jag och regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja problemet med utnyttjandet av samordningsnummer och vad jag i närtid avser att göra åt problemet. Jag välkomnar den debatt som varit om samordningsnummer den senaste tiden och de frågor som Fredrik Schulte nu har ställt. Det är uppenbart att kunskapen om samordningsnummer är mycket låg i samhället, och det finns därför skäl att klargöra vad ett samordningsnummer är och vad det inte är. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ett samordningsnummer kan tilldelas efter begäran av en myndighet om den myndigheten i sin verksamhet behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer. Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte samordningsnumret som berättigar till utbetalningar från välfärdssystemet eller ger rätt till hälso och sjukvård i Sverige. Samordningsnumret är inte ett arbetstillstånd och ger inte heller rätt att resa in i Sverige eller att vistas här. Ett samordningsnummer är därutöver inte tillräckligt för att någon ska kunna öppna ett bankkonto. Samordningsnummer fyller däremot en viktig funktion genom att bland annat tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige men som ändå behöver registreras. Detta behov finns även om det råder osäkerhet om personens identitet, exempelvis när en person ska registreras i misstankeregistret eller i beskattningsdatabasen. För cirka hälften av alla samordningsnummer råder osäkerhet om personens identitet, och myndigheternas behov av dessa så kallade ostyrkta samordningsnummer är således inte obetydligt. Det framgår dock tydligt i folkbokföringsregistret vilka nummer som är styrkta och vilka som inte är styrkta. Men systemet har i dag brister, och det är nödvändigt att strama upp reglerna för att våra register ska innehålla korrekt och aktuell information. Samordningsnummer ska vara korrekt utfärdade, och personer som felaktigt har tilldelats ett nummer ska avregistreras. Finansdepartementet har därför nyligen remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet för samordningsnummer. Det handlar bland annat om att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras automatiskt efter fem år om ett fortsatt behov av numret inte har anmälts. En enskild som anmäler ett sådant fortsatt behov kan då behöva inställa sig personligen. Samtliga personer som tilldelats samordningsnummer före 2016 ska enligt förslaget avregistreras vid utgången av 2021, om inte en myndighet eller den enskilde har anmält att det finns ett fortsatt behov av numret. Men avregistrering ska även kunna ske tidigare än så. Skatteverket föreslås kunna besluta om avregistrering om det finns särskilda skäl för detta, till exempel om en person har tilldelats ett nummer på felaktiga grunder. Vidare införs krav på att aktuell kontaktadress till den enskilde ska anmälas till Skatteverket. De förslag som nu har remitterats innebär sammantaget en omstart av hela systemet för samordningsnummer. Omstarten görs på ett ordnat sätt, med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och behålla historisk information. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen även har tillsatt en utredning som ska se över hela systemet med samordningsnummer. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2021.
Fru talman! Den som lyssnade på Magdalena Andersson och hennes anförande kan konstatera att hon ägnade ungefär hälften av talartiden åt att förklara att det här med samordningsnummer egentligen inte är något jättestort problem och att det är en massa överdrifter och felaktigheter som förs fram i debatten. I slutklämmen i den andra delen av sitt anförande förklarade Magdalena Andersson att det kanske finns lite problem i marginalen som man ska lägga till rätta, och sedan ska man slå sig för bröstet för de förslag man har lagt fram. Detta tycker jag illustrerar ganska väl hur regeringen inte tar denna fråga på allvar. Fru talman! Vi har tidigare under förmiddagen debatterat frågor om kriminalitet och hur Sverige ser en utveckling med kriminalitet som vi aldrig tidigare sett, hur barn utsätts för förnedrande rån och misshandelsförsök och ibland ännu värre, hur sprängningar ljuder över stora delar av vårt land och hur gängkriminella skjuter människor på öppen gata. Detta är problem som vi inte ser i den övriga västvärlden. I huvuddelen av västvärlden ser vi minskande kriminalitet. Vi ser inte denna utveckling i Norge, Danmark eller Finland. Detta är ett problem som allvarligt har accentuerats under de senaste åren här i Sverige. I botten av detta ligger - detta tror jag står klart för alla - en misslyckad migrations och integrationspolitik, men det finns också en mängd olika faktorer som spelar in och som göder och föder kriminalitet. En sådan faktor är samordningsnumren. Samordningsnummer är, lite förenklat, personnummer för människor som inte är folkbokförda i Sverige. Vi har en situation där ungefär 400 000 människor har sådana samordningsnummer men där vi inte har styrkt deras identitet. Detta leder till en rad olika problem. Det leder till handel med falska adresser. Kriminella säljer alltså falska adresser för att människor med samordningsnummer ska kunna uppge för myndigheter att de har en adress. I andra änden är detta något som underlättar för kriminella att verka i Sverige. Skatteverket gjorde en genomgång där de konstaterade att 80 personer som är kriminella var skrivna på en och samma adress, däribland en dömd styckmördare. Den bristande kontrollen av samordningsnummer är någonting som gör att man kan har flera identiteter samtidigt, vilket gör att man kan söka dubbla bidrag och att man på olika sätt kan ha det lättare om man vill arbeta som kriminell i Sverige. Den bristande kontrollen gör också att det är lätt att lura arbetsgivare att man har tillstånd att arbeta i Sverige fast man inte har det. Detta är någonting som försvårar en fungerande migrationspolitik. Inte minst är detta missbruk med samordningsnummer någonting som har gjort att vi har sett en ansamling av fordon registrerade på samordningsnummer. Transportstyrelsen konstaterade 2018 att totalt 36 000 fordon var registrerade på 700 samordningsnummer. Detta är fordon som med all sannolikhet används av stöldligor för organiserad brottslighet. Detta är ingenting som Magdalena Andersson nämner. Hon säger att det kanske finns lite problem i marginalen med detta system men att man tillrättalägger det. Det är trams. Magdalena Andersson tar inte detta problem på allvar, på samma sätt som hennes kollega justitieministern tidigare här visade att han inte tar problem på allvar utan försöker bortförklara dem. Vi måste åtgärda problemen med samordningsnummer. Vi måste nollställa systemet. Vi måste tvinga alla som har samordningsnummer att dyka upp på Skatteverket, styrka sin identitet och lämna biometrisk information så att de inte kan ha dubbla identiteter.
Fru talman! Fredrik Schulte inledde sitt anförande med att hävda att jag har sagt många saker som jag inte har sagt. Jag skulle vilja betacka mig för att i fortsättningen få ord lagda i min mun som jag inte har sagt. Jag tycker inte att det är ett lämpligt sätt att föra debatten i Sveriges rikes riksdag. Det är också olämpligt att i debatten öka förvirringen kring vad samordningsnummer är, och det har Fredrik Schulte gjort i sitt anförande. Det är mycket olyckligt att riksdagsledamöter i Sveriges riksdag antingen är så okunniga att de inte vet vad ett samordningsnummer är eller att de bidrar till att öka förvirringen i debatten. I samband med att vi talar om samordningsnummer talar han om att 80 personer är skrivna på samma adress. Det betyder att Fredrik Schulte antingen medvetet sprider felaktig information eller inte har koll på vad samordningsnummer är. Om man är skriven på en adress i Sverige har man nämligen ett personnummer och har per definition inte ett samordningsnummer. Han talar om handel med falska adresser. Återigen: Människor som har samordningsnummer har inte en adress i Sverige som de är skrivna på. I så fall har de ett personnummer. Han säger att man med samordningsnummer kan lura arbetsgivare att man har tillstånd att arbeta. Det är mycket olyckligt att riksdagsledamoten bidrar till bilden av att ett samordningsnummer också kan vara ett arbetstillstånd. Denna diskussion tjänar inte på ytterligare förvirring och att riksdagsledamöter bidrar till det.
Fru talman! Det anförande som vi precis hörde av Magdalena Andersson är ett exempel på när politik är som absolut sämst. Detta är mycket talande för Magdalena Anderssons debattstil. Det är också typiskt att hon mitt i debatten går iväg och hämtar vatten på ett respektlöst sätt. Det som Magdalena Andersson precis nu sa i sitt inlägg är hundra procent trams, en lek med ord för att försöka bortse från att hon själv inte hanterar mycket allvarliga samhällsproblem. Om jag råkade säga att en person som har ett samordningsnummer är skriven på en adress ber jag så mycket om ursäkt, fru talman. Kontentan är fortfarande att om man har ett samordningsnummer och uppger att man är tillgänglig på en adress i Sverige innebär det att man till exempel underlättar möjligheten att få arbetstillstånd trots att man inte har rätt till det. Finansministern påstår att samordningsnummer är någonting som människor bara har om de inte befinner sig innanför Sveriges gränser. Vad försöker finansministern egentligen säga? Alla de dimridåer som hon lägger fram handlar om att försöka förminska de problem som finns och försöka dölja det faktum att regeringen inte hanterar allvarliga samhällsproblem, därför att man sitter med ett parlamentariskt underlag med Miljöpartiet och Centerpartiet som inte vill ta dessa problem på allvar. Jag skulle vilja upprepa de argument som jag anförde i mitt första anförande och direkt ställa några frågor till ministern. Menar hon att dessa problem inte finns? Menar hon att det inte finns ett problem med en massa människor som har samordningsnummer som är dömda kriminella och som uppger samma adress som kontaktadress med myndigheter? Menar finansministern att detta problem inte existerar? Menar finansministern att det inte existerar ett problem med att man med hjälp av samordningsnummer och den dåliga kontrollen av samordningsnummer kan ha falska identiteter, att man därmed kan hämta ut dubbla bidrag och att man därmed på olika sätt kan underlätta livet som kriminell? Menar finansministern att problemen med samordningsnummer och att man har ansamlat en massa fordon på ett och samma samordningsnummer inte existerar? Enligt Transportstyrelsen var det 36 000 fordon som 2018 var registrerade på 700 samordningsnummer. Menar finansministern att problemet inte existerar med att man med hjälp av ett samordningsnummer kan underlätta möjligheten att lura en arbetsgivare att man har arbetstillstånd trots att man inte har det? Är det enda som intresserar finansministern att stå och vara lite putslustig i talarstolen och försöka klämma dit en politisk motståndare? Är detta det enda som finansministern är intresserad av? Hon har nämligen inte någon gång nämnt de verkliga problem som finns med samordningsnummer och hur de underlättar kriminalitet och förvärrar samhällsutvecklingen i Sverige. Jag upprepar en gång till: Vi måste nolla systemet med samordningsnummer. Moderaterna har föreslagit att en person måste inställa sig på Skatteverket och bekräfta sin identitet och avlämna biometriska data så att det går att styrka att denna person verkligen är den person som den säger att den är. Det är det som man måste göra för att komma till rätta med detta problem. Men Magdalena Andersson står bara här och tramsar i talarstolen. Jag tycker att det är en skam i denna riksdag.
Fru talman! Det som jag försöker göra i denna debatt är att bringa klarhet, så att de missuppfattningar som finns kring samordningsnummer inte ska fortsätta att florera. Det värsta som finns är väl om det dessutom skulle vara så att arbetsgivare på grund av missuppfattningar anställer personer som de tror har arbetstillstånd för att de har ett samordningsnummer men inte har det och därmed begår en illegal handling och riskerar att bli straffade för det. Det är mycket olyckligt att riksdagsledamoten Fredrik Schulte står här i talarstolen och bidrar till denna förvirring. Han talar om att man kan få dubbla bidrag genom att ha flera identiteter. Det är ett mycket stort problem, dock inte med samordningsnummer eftersom samordningsnummer i sig inte ger rätt till bidrag. De flesta av de bidrag som vi har i Sverige är bosättningsbaserade och kräver att man har en folkbokföringsadress och därmed har ett personnummer. Den utredning som har tittat på fusk med våra välfärdssystem har kommit fram till att det fusk som är relaterat till just samordningsnummer är mycket begränsat, men jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen. Jag har lett ett stort arbete för att beivra bidragsfusk. Men det är inte samordningsnummer som de stora beloppen är kopplade till, utan det är fråga om helt andra former av fusk. Här tror jag att det är viktigt att man inte missar målet. Jag har föreslagit en omstart av systemet med samordningsnummer, eftersom jag tycker att det är viktigt att vi har ordning och reda i de register som vi har. Jag är inte naiv nog att tro att rån, misshandel, sprängningar, stöldligor eller bidragsfusk löses med den åtgärden, utan där krävs helt andra åtgärder. Det jobbar regeringen med ytterst intensivt.
Fru talman! Jag tycker att det blir nästan tragikomiskt när finansministern står i talarstolen och säger att hon försöker bringa klarhet i debatten. Det enda hon gör är att lägga ut dimridåer för att dölja att hon inte hanterar allvarliga samhällsproblem. Hon försökte göra sig lite putslustig över att jag sagt, möjligen felaktigt, att människor som har samordningsnummer är skrivna på en adress. I mitt nästa anförande påpekade jag att det som såklart åsyftades - vilket vem som helst borde begripa, till och med finansministern - var att samma dömda kriminella uppgav samma kontaktadress. Efter det adresserade hon inte den frågan, för hon är som sagt inte intresserad av att hantera de allvarliga samhällsproblemen; hon är bara intresserad av att bygga upp en chimär av att hon gör någonting av relevans. Sedan försöker hon påstå att det inte är samordningsnumren som är orsaken till att människor har dubbla identiteter och kan fuska med bidrag, för det räcker ju inte med ett samordningsnummer för att få bidrag. Nej, finansministern, det vet alla! Men har man inte ett samordningsnummer kan man inte få dubbla bidrag, och det är just det som är poängen.

Många av dessa problem skulle försvinna, men finansministern vill inte göra någonting åt dem. Hon vill bara dölja problemen, och det är en skam för Sverige.

Fru talman! Ja, tänk om världen var så enkelt beskaffad som den är i Fredrik Schultes hjärna! Då skulle vi kunna lösa rån, misshandel, fusk med bidrag och problem med kriminella som befinner sig i Sverige genom att avskaffa eller helt radera ut registret för samordningsnummer. Om det var på det sättet skulle jag göra det i morgon, men tyvärr är det inte så det är. Det är ett stort problem att det finns människor som har flera identiteter och därmed kvitterar ut dubbla bidrag. De flesta bidrag vi har är bosättningsbaserade och kräver att man är folkbokförd och därmed har ett personnummer i Sverige, och de bidragen går inte till personer med samordningsnummer. Det finns en utredning som har konstaterat att det är på det sättet. Att göra som Fredrik Schulte önskar, det vill säga fokusera på samordningsnumren för att bekämpa bidragsbrott, skulle inte leda framåt. Det är helt andra åtgärder som krävs. Fredrik Schulte missar målet. Jag är den första att tycka att vi ska ha ordning i våra register, och därför har jag föreslagit en omstart av samordningsnumren. Jag är den första att tycka att det är helt felaktigt att så många bilar kan vara skrivna på en och samma person, och det finns en utredning som tittar särskilt på den problematiken. Att tro att vi via samordningsnummer kommer till rätta med den allvarliga brottslighet vi har i Sverige är dock att helt missa målet. Fredrik Schultes politik skulle vara mycket farlig för Sverige och dessutom försvåra polisens arbete med att ha koll i sina register.